Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Omfattningen av jordbävningskatastrofen på Sicilien känner vi alla till, bl.a. från rapporter i tidningarna och från Danilo Dolcis besök här i Sverige i dagarna. Katastrofen berör tiotusentals människor och vi är väl därför alla ense om att hjälp är motiverad. Det ansåg också Europarådets ministerkommitté som antog uttalandet om hjälp till Italien — med Sveriges och Italiens röster, om jag är riktigt underrättad. Vidare har det förekommit spontana hjälpaktioner av Röda korset och Dolci-kommittén samt från andra håll. Allt tyder emellertid på att de åtgärder som hittills vidtagits är otillräckliga. Utrikesministern säger i svaret: »Skulle de italienska myndigheterna ändra sin bedömping, kommer vi att i välvillig anda behandla eventuella framställningar — — —.» Jag vill då fråga: Vilka möjligheter har utrikesministern att snabbt ingripa, om det skulle komma en begäran om hjälp från de italienska myndigheterna? Såvitt jag vet har det tidigare till utrikesministerns förfogande stått ett anslag, som kunde användas vid t.ex. jordbävningskatastrofen i Skoplje för någon tid sedan. Om det kommer en liknande begäran, finns det då några möjligheter att ingripa utan att ärendet först måste presenteras i en proposition och behandlas här i riksdagen? Min andra fråga lyder: Om privata organisationer gör insatser i detta avseende, är regeringen då villig att understödja de insatserna? I går riktades en skrivelse till statsministern från representanter för samtliga partier här i riksdagen, och man begärde däri att Danilo Dolci för sitt arbete i det aktuella området skulle få 100000 kronor, d.v.s. lika mycket som hade samlats in av den svenska Dolci-kommittén.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

Herr talman! Jag har resolutionen framför mig. Där står det att man uppmanar regeringarna att ge den hjälp »varav Italien kan ha behov». Det är så saken är formulerad i originalresolutionen, som jag alltså har här. Och att det finns ett behov av hjälp i Italien är väl odiskutabelt. Utrikesministern hänvisade till de privata spontana hjälpaktioner som gjorts, och jag antar att utrikesministern tycker det är bra att man från olika håll har ingripit. Det visar att den italienska regeringens bedömning kanske är litet för optimistisk. Och den italienska representant, som deltog i ministerkommitténs ställföreträdarsammanträde, hade givetvis inte röstat för en resolution av detta slag, om han på förhand hade bedömt frågan så, att Italien inte skulle behöva någ wm hjälp. Det var elva dagar efter det att katastrofen hade inträffat. Nåja, detta har mindre betydelse. Det viktiga i sammanhanget är att det från regeringshåll uttalats, att så fort det kommer en officiell framställning från Italien är man redo att snabbt ingripa. Jag hoppas att jag får tolka utrikesministerns uttalande så, att man är positiv till de frivilliga hjälpinsatser som har gjorts.

Herr talman! Jag har den franska resolutionstexten här, och i den står det »PFaide dont elle pourra avoir besoin»; »besoin» betyder otvivelaktigt behov. »Require» är, som vi alla vet, ett ord som kan översättas med både behöva och begära. Därav har kanske denna oklarhet uppkommit. Den 26 januari ansåg tydligen Italiens representant i alla fall att det skulle kunna bli aktuellt med en sådan hjälp. Denna diskussion förefaller mig relativt överflödig. Jag har inte krävt att den svenska regeringen skulle tvinga på den italienska regeringen någon hjälp, utan jag har konstaterat att utrikesministern har sagt att för den händelse den begär hjälp ställer sig den svenska regeringen positiv. Det är jag glad över. Dessutom har jag sagt att jag hoppas att den svenska regeringen vill understödja det frivilliga arbete som nu bedrivs. Det är oomtvistligt att det finns behov av sådana insatser.

Herr talman! Herr Carlshamre har frågat utrikesministern om han är beredd att medverka till en internationell överenskommelse mellan östersjöstaterna om åtgärder för en begränsning av utsläppet av kvicksilverhaltigt avloppsvatten i Östersjön. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vattenföroreningarna har efter hand blivit allt större problem i många länder. Ett flertal internationella organisationer har därför tagit upp dessa frågor. I år anordnas flera internationella konferenser, där problemen i större vattenområden — t.ex. Östersjön — behandlas. Sverige har åtagit sig att i samverkan med OECD i maj i år anordna ett internationellt symposium om stora sjöars föroreningsproblem. De forskningsresultat, som nu finns om kvicksilver och andra föroreningar i insjöar och vattendrag, är inte direkt tillämpliga i fråga om större vattenområden. När det föreligger tillräckliga undersökningsresultat, som kan bilda underlag för en överenskommelse mel lan östersjöländerna, är regeringen beredd medverka till en sådan.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, som jag vågar beteckna som positivt. Jordbruksministern säger att de forskningsresultat som hittills föreligger i fråga om kvicksilver och andra föroreningar i sjöar och vattendrag inte är direkt tillämpliga på större vattenområden. Det är naturligtvis riktigt. Frågan är bara om man kan betrakta Östersjön som ett större vattenområde i detta speciella sammanhang. Som bekant har en stor svensk läkemedelsindustri nyligen helt lagt ned en viss tillverkning därför att den inte kunde hitta något annat sätt att bli av med kvicksilveravfall än att släppa ut det i Östersjön. Det rörde sig om en mycket liten kvantitet — 6 kg per år, har jag låtit mig berättas — men ändå har man på vetenskapligt håll ansett att även detta lilla utsläpp i den grunda Östersjön skulle kunna innebära en risk för att i fiskevatten i vissa områden av Östersjön kvicksilverhalten i fisk skulle kunna nå den gräns, som nyligen i Sverige har fastslagits som den farliga gränsen. Jag är helt beredd att tro att det inte finns tillräckliga forskningsresultat ännu. Det är möjligt att Östersjön, som är ett ganska litet och framför allt grunt vatten och inte är jämförbar med oceanerna i förmåga att svälja föroreningar, snarare borde behandlas som en av dessa större sjöar, om vilka man skall förhandla i Sverige i maj. Emellertid får vi väl, som jordbruksministern säger, avvakta. Jag är glad åt beskedet alt regeringen är beredd att medverka till en internationell överenskommelse och kanske rent av, om det skulle bli aktuellt, att ta initiativ till en sådan överenskommelse. Tack för svaret!

Herr talman! Fru Sundberg har frågat på vilket sätt lärare blir informerade om från utlandet inflyttade elevers religionstillhörighet. I de allmänna anvisningarna för skolans verksamhet understryks att skolan bör ta kontakt med elevernas hem för att lära känna varje elevs enskilda förhållanden. Denna kontakt är naturligtvis särskilt viktig när det gäller sådana elever vilkas föräldrar av olika skäl kan antas vara mindre väl förtrogna med det svenska skolsystemet, dess mål, innehåll och arbetsformer. I den information som lämnas till Sverige inflyttade utlänningar bör också ingå uppgifter om skolans religionsundervisning. Enligt vad jag inhämtat innehåller t.ex. boken Ny i Sverige — som utkommit på flera utländska språk — uppgift bl.a. om möjligheterna till befrielse från religionsundervisning i grundskolan.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet för svaret på min fråga. Det gladde mig speciellt därför att det visade att statsrådet uppmärksammat problemet. I svaret upplyste emellertid statsrådet framför allt om hur barnens föräldrar skall informeras om religionsundervisningen i den svenska skolan, medan min fråga i första hand gällde informationen till lärarna. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag inte kunnat finna att någon sådan information i dag lämnas. Om man tar för givet, som statsrådet gör, att lärarna själva tar kontakt med hemmen kvarstår ändå det faktum, att vi i dag har bortåt 3 000 barn i Sveriges skolor som inte talar svenska och som behöver extra undervisning i språket. Vid inskrivningen av barnen har man tillfälle att söka överbrygga språksvårigheterna eftersom man då har tillgång till tolk. Kunde inte föräldrarna beredas möjlighet att på inskrivningsblanketten lämna frivillig upplysning om familjens religionstillhörighet? Statsrådet nämner också i svaret möjligheten till befrielse från religionsundervisningen. Det är inte detta det är fråga om. Visserligen är cirka 700 barn befriade från religionsundervisning, men det är barn som bor på de större orterna, och de blir befriade endast i de fall där det samfund de tillhör kan lämna annan religionsundervisning. De flesta barnen bor på orter där annan religionsundervisning inte kan lämnas. Vi borde försäkra oss om att lärarna har möjlighet att ta hänsyn till barnens religionstillhörighet. även om invandrargrupperna är minoriteter får de inte behandlas som »ut-grupper». Vi kanske tycker att deras tankar och vanor är konstiga, men vi måste försöka förstå dem, och det är kanske inte minst viktigt när det gäller barnen. Jag har exempel på lärare som i upp till ett par år har undervisat muhammedanska barn utan att ha en aning om att i deras familjer har Koranen utgjort rättesnöret.

Herr talman! De principiella synpunkter som fru Sundberg anförde kan jag helt dela. Vi håller på att bli ett ganska pluralistiskt samhälle. Människor från andra länder flyttar hit. De kanske vill bevara en del av sin egenart, och det tycker jag att vi skall respektera. Jag försökte i mitt svar ta upp det centrala: att lärarna enligt anvisningarna skall försöka skapa sig en bild av de enskilda elevernas förhållanden. Detta har de inte gjort, om de på ett par år inte har tagit reda på att några elever kommer från ett muhammedanskt hem. Då har det brustit i kontakten mellan skolan och hemmet, och sådant kan naturligtvis förekomma. I dylika fall hjälper det dock knappast med en blankett eller något sådant. Det måste ligga i lärarens egen ambition ati få denna kontakt med hemmet. Om jag får göra ett allmänt uttalande vill jag säga, att jag tycker det är särskilt viktigt att lärare och andra befattningshavare i skolorna vårdar sig om kontakten med invandrarfamiljer och familjer från minoritetsgrupper. Man får nämligen förutsätta att dessa har större svårigheter än andra att anpassa sig i det svenska samhället. Man får anta att skolans värld för dessa familjer är speciellt ny och kanske ter sig främmande. Det är därför min förhoppning att lärarna särskilt skall beflita sig om kontakten med invandrarhemmen. Jag är tacksam över att fru Sundberg givit mig tillfälle att framhålla detta.
Herr talman! Statsrådet Palme och jag är osedvanligt överens i denna fråga. Den enda punkt där jag kan finna att vi inte är överens är blankettfrågan. Statsrådet talar i detta sammanhang som om alla lärare vore idealiska lärare. Enligt min uppfattning borde det nog åligga myndigheterna att hjälpa lärarna att bli så idealiska, att de kan upprätta och vidmakthålla en kontakt med familjerna. Där direkta språksvårigheter föreligger kan man underlätta detta genom en så enkel åtgärd som en uppgift på en blankett.

Herr talman! Märkligt nog är det bara högerledamöterna i konstitutionsutskottet som har reserverat sig blankt i detta ärende, som gäller förvärv av medlemskap i politiskt parti i den form som populärt brukar kallas kollektivanslutning. Det är inte första gången vi gjort det, men jag vill ändå här med några ord motivera vår åtgärd. Principiellt är vi av samma mening som motionärerna. Det är ett ofog och därtill demokratiskt oriktigt att kollektivt ansluta en grupp människor till ett politiskt parti. Men jag vill också säga att jag för egen del ogillar en del av vad som skrivits i motionen, där motionärerna upprepade gånger talar om »tvångsanslutning» och om »bindande beslut» och därmed accentuerar tvånget. Vi vet ju ändå att den enskilde har möjligheter att frånträda sådant medlemskap som han kollektivt har fått sig tilldelat. Sedan är det klart att en enskild människa kan uppleva sådan anslutning som ett psykologiskt tvång, men det tillhör en annan sakfråga. Psykologiskt tvång kan man uppleva även om det inte föreligger något yttre tvång. Vi har tidigare hävdat den meningen att man inte skail lagstifta i ärenden av detta slag utan överlåta åt parterna själva att finna en lösning att sanera förhållandena. Själv står jag också kvar vid den uppfattningen, även om jag förstår dem som tycker att man måste vidta andra åtgärder, när nu ingenting har skett på denna front under flera år trots en ganska intensiv debatt både inom och utom det socialdemokratiska partiet. Jag tycker att denna fråga kan jämställas med de pressetiska frågorna. De är av samma slag. Och där har man vädjat till pressens egna organ att inom sig försöka åstadkomma en sanering och få ett ändrat förhållande till stånd. Här föreligger en parallell — man skulle kunna säga att kollektivanslutning till ett parti är en föreningsetisk fråga. Sedan vill jag till slut bara räcka en blomma till herr Sjöholm och lyckönska honom till att han i år i sin motion inte anklagat kyrkan för att kollektivansluta sina medlemmar. Det är mycket klokt, herr Sjöholm, inte minst därför att det är en principiell skillnad mellan kollektivanslutning till parti och kyrkans rekryteringsmetod. Vi vet att herr Sjöholm är en man som kan ändra sig, och stundom gör han det till det bättre.

Herr talman! Det bästa som kan sägas om detta konstitutionsutskottsutlåtande är att det är kort, och det är naturligtvis bra; har man ingenting att säga skall man säga det kort. Hade konstitutionsutskottet givit sig in på att diskutera den princip som det här gäller, hade utskottet naturligtvis haft litet svårare att ta sig ur det hela. Det vore nästan beklämmande, om vi inte här i riksdagen skulle kunna vara eniga om att anslutning till en organisation, som har livsåskådningsfrågor på sitt program, skall vara den enskilda människans helt egna avgörande. Det kan väl inte råda några delade meningar om att när det gäller att bekänna sig till en viss politisk riktning — jag skall återkomma till statskyrkan sedan, herr Werner — skall det vara den enskilde själv som fattar avgörandet och ingen annan. Det är en enkel princip och jag tycker att den skulle skrivas in i vår nya grundlag. Den är visserligen självklar, men i en grundlag står rätt många ting som är eller borde vara självklara. Jag har alltså kvar min uppfattning sedan tidigare år, då jag motionerat i denna fråga, att det borde föreligga ett starkt intresse av att inskriva denna den enskildes rätt i vår grundlag. Som herr Werner sade har jag under tidigare år motionerat om två ting som gäller samma princip: kollektivanslutning till politiskt parti och kollektivanslutning till religiöst samfund. Det var litet taktiskt betingat, ty eftersom jag visste att vissa delar av vår församling här är emot kollektivanslutning till politiskt parti, medan andra delar är emot kollektivanslutning till en religiös organisation, tänkte jag att dessa två grupper kunde mötas och rösta för mitt förslag. Men då kom i stället de tvesinnade och talade emot båda principerna i båda avseendena. Det var en något överraskande och något deprimerande upplevelse. Herr Werner drar förhastade slutsatser. Anledningen till att jag inte berör statskyrkan i min motion i år är att den frågan, som herr Werner vet, håller på att lösas och, som jag hoppas, just i den riktning jag önskat. Vi kommer med all sannolikhet att skilja kyrka och stat åt, vilket är högt på tiden. Det kommer då att bli en religionsfrihet på ett belt annat sätt än vi hittills haft. Skälet till att jag inte tagit upp denna fråga i år är alltså inte att jag rönt ett, som herr Werner ser det, välgörande inflytande från grannskapet till herr Werner i min bänk här i kammaren. Jag trodde att jag i denna sak ur herr Werners synvinkel inte kunde förändra mig på annat sätt än till det bättre. Jag är tillräckligt realistisk, herr talman, att inte ställa något yrkande i denna fråga.

Herr talman! Detta ärende är ju en gammal bekant, som brukar föras fram år efter år med en energi, som jag vill säga skulle vara värd ett bättre öde. Vid föregående års riksdag blev det också votering och t.o.m. rösträkning i ärendet. Motionären fick faktiskt en röst vid rösträkningen — det var hans egen. Det är möjligt att han räknar med bättre resultat i år, eftersom han fått ytterli gare en underskrift på sin motion. Han skulle således förbättra resultatet med 100 procent i förhållande till omröstningen föregående år. I övrigt följde emellertid samtliga utskottet vid voteringen, möjligen med undantag av någon enstaka ledamot som lade ned sin röst. Mot denna bakgrund, herr Sjöholm, har man inte i utskottet ägnat så särskilt mycket arbete åt denna motion. Den har återkommit år efter år och därför kan vårt svar bli kort. Det höjdes inte en enda röst inom utskottet till förmån för herr Sjöholms motion, och därför gick det raskt undan med behandlingen. Vi är väl medvetna om att årets motion har en något annorlunda formulering än förra årets, men avsikten är tydligen precis densamma. Motionärerna menar att det i vårt land förekommer tvångsanslutning till politiskt parti, ett påstående som helt saknar täckning i verkligheten. Jag tror inte att denna formulering har lanserats av illvilja från motionärerna, utan jag tar den mera som ett uttryck för obekantskap med hur besluten på demokratisk väg fattas inom den fackliga rörelsen. Men, herr talman, jag är tillräckligt initierad för att våga säga att den fackliga rörelsens beslutsfunktioner hör till det mest demokratiska som kan åstadkommas. Ja, jag vågar påstå att de är vida överlägsna mycket annat som man kallar demokrati. I de fackliga besluten är man fullständigt ohämmad av alla hänsyn till titel och samhällsställning, ty alla befinner sig i dessa avseenden på samma plan. Det är inte fråga om någon aktiebolagsdemokrati, ty varje man eller kvinna har sin röst, och det enda som kan påverka besluten är det mått av intelligens med vilket man framför motiveringarna för sina förslag. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att ingen annan rörelse i vårt land har betytt så mycket för de mångas skolning till demokratiskt tänkande som just den fackliga rörelsen. Grunden till detta kan man förmoda har lagts av nykterhetsrörelsen i vårt land, men förtjänsten av bredden i den skolning, som den fackliga rörelsen har givit åt demokratin och dess tankar, kan inte ens herr Sjöholm ta ifrån den fackliga rörelsen. Där ligger demokratin fastare förankrad än i många andra beslutande institutioner. Herr talman! Tanken på att med lagens hjälp förhindra en så betydande del av Sveriges folk att fritt och obehindrat giva sitt såväl moraliska som ekonomiska stöd åt den politiska rörelsen vittnar enligt min mening inte om någon djupare känsla för demokratins principer. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Henningsson talade om rätt mycket annat än vad detta ärende gäller. Jag delar herr Henningssons respekt och högaktning för den fackliga rörelsen, vilkens värde aldrig satts i fråga, men det är inte detta som det nu är fråga om. Det gäller i detta fall om den fackliga rörelsen skall ha rätt att bestämma över den enskildes uppfattning i en livsåskådningsfråga. När herr Henningsson tar till de verkligt stora orden och talar om demokratins principer o.s.v. vill jag påpeka, att det ändå är ett faktum att mängder av socialdemokrater är motståndare till kolHlektivanslutningen. Till denna grupp hör bl.a. en stor socialdemokratisk tidning i Stockholm, nämligen Aftonbladet. Den är icke anhängare av det förekommande sättet att ansluta människor till ett politiskt parti. Herr Henningsson gjorde vidare en falsk historieskrivning beträffande röstsiffrorna. Jag är den förste att erkänna att dessa inte på något sätt varit imponerande. Det var dock för två år sedan vi bara fick en röst. Föregående år fick vi faktiskt två röster, herr Henningsson. Det var alltså fråga om en röstökning med 100 procent, ett resultat som jag vågar påstå att herr Henningsson aldrig uppnått i denna kammare. Jag glömde i mitt föregående anförande att framhålla för herr Werner att han talade emot högerns partimotion i denna fråga, eftersom högern i år faktiskt har väckt en motion, i vilken föreslås precis samma metod som den av mig anvisade, nämligen att skriva in ett förbud i grundlagen. Jag vill alltså påpeka att herr Werner höll ett vackert anförande mot sin egen partimotion, något som jag i och för sig naturligtvis inte har något emot.
Herr talman! Jag gläder mig åt herr Sjöholms förnöjsamhet över röstsiffrorna. Det är tacknämligt att de faller i så god jord. Jag vill slutligen säga till herr Sjöholm att vad en tidningsredaktör än har lust att skriva och i vilken tidning han än har lust att producera sig tar jag inte det minsta intryck av hans uppfattning när det gäller min rätt att som fackligt organiserad själv bestämma hur jag vill handla. Det är enligt min mening inte partiets angelägenhet, utan det är den fackliga rörelsens oförytterliga rättighet att själv bestämma i dessa stycken. Jag har hela tiden behandlat denna fråga ur den synvinkeln.
Herr talman! Till herr Sjöholm vill jag säga att jag är mycket väl medveten om” vad det står i högerpartiets partimotion, men jag betonade också att det jag yttrade var min personliga mening. Därför stödde jag principiellt herr Sjö holm i denna fråga — vi har ju litet frihet inom högern så att vi kan uttala oss på detta sätt — men jag framhöll också att jag förstår dem som försöker lösa frågan på ett annat sätt, eftersom ingenting sker på den här fronten.

Herr talman! Expressens ledarartiklar är inte föremål för kammarens behandling i dag.
Herr talman! Den här frågan har varit föremål för behandling tidigare, bl.a. under riksdagens höstsession 1967. Den har också behandlats i 1955 års valutredning och i 1965 års valtekniska utredning. Vi är väl i stort sett överens om att man bör bereda även de på kriminalvårdsanstalterna intagna möjligheter att deltaga i val. I motionsparet har anförts att man bör vidta alla möjliga åtgärder för att även dessa människor skall få tillfälle att rösta. Det är inte så stor skillnad mellan utskottsmajoritetens skrivning och den reservation som är fogad vid utlåtandet, men vi reservanter har — i högre grad än utskottsmajoriteten — velat stryka under nödvändigheten av att alla möjliga åtgärder vidtas för att frågan om valdeltagandet för de på kriminalvårdsanstalterna intagna skall kunna lösas. Vi anser att resurser härför bör ställas till förfogande. Med anledning av att vi haft en debatt i denna fråga tidigare ber jag att kort och gott få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottsutlåtandet.

Herr talman! Här är det inte fråga om antingen — elier, så att man skulle dra in tillfälliga postanstalter på sjukhus för att möjliggöra nya på fångvårdsanstalter. Vi har närmast sett det hela så, att kan man lösa problemet på över 3 000 postanstalter, bör man också kunna lösa det i de cirka 70 fall det här är fråga om. Det rör sig alltså inte om antingen eller utan om både — och. Det är från den synpunkten vi har betraktat denna fråga.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande har meddelat mig att vissa missförstånd förefaller ha uppkommit beträffande innebörden av det förslag som utskottet framlagt i sitt utlåtande. Vissa synpunkter har framförts till honom men tyvärr så sent att det inte varit möjligt att åstadkomma klarhet. Med hänsyn till vikten av att förslaget, som rör riksdagen internt, såvitt möjligt kan antas av kamrarna med samma enighet som rått inom utskottet, har konstitutionsutskottets ordförande beslutat att i första kammaren yrka återremiss till utskottet. Av samma skäl som här har förebragts ber jag, herr talman, att i denna kammare få framställa motsvarande yrkande, nämligen att ärendet måtte återförvisas till utskottet för ny behandling.

Herr talman! Inom religionsvetenskapen är det speciellt tre delområden som under senare tid tilldragit sig alldeles särskild uppmärksamhet. Det är för det första religionspsykologin, för det andra religionssociologin och för det tredje religionspedagogiken. Genom riksdagsbeslut tillsattes förra året en professur i religionspsykologi, som förlades till Uppsala universitet. Den religionspsykologiska institutionen är för närvarande under uppbyggnad där. Här i Stockholm har vi ett religionssociologiskt institut. Det står under sak kunnig ledning av docenten Berndt Gustafsson, och enligt UK:s planer skall vi i början på 1970-talet ha en professur i ämnet religionssociologi förlagd till Lunds universitet. När det gäller religionspedagogiken är det emellertid betydligt sämre ställt. Vi har ett religionspedagogiskt institut som arbetat under 15 år. Den drivande kraften där har varit professor Gösta Lindeskog, numera i Åbo men tidigare docent i Uppsala. Under flera år har vi nu begärt att riksdagen skulle anslå medel till Religionspedagogiska institutets verksamhet, men riksdagen har inte lämnat något bifall. Vid ett par tillfällen har det varit majoritet för denna tanke i andra kammaren. I år har vi att ta ställning till ett anslag på 25 000 kronor till detta institut för att kunna främja religionspedagogisk forskning och för att bidra till fortbildning och vidareutbildning av undervisare i kristendomsoch religionskunskap. Det är alltså inte fråga om något stort belopp. Denna beskedliga begäran har statsutskottet emellertid avstyrkt på fem rader. Tidigare har man inte kunnat tillstyrka ett bifall och inte heller nu anses tillräckliga skäl finnas för att på riksstaten uppföra ett bidrag till institutet. Vi motionärer och många med oss tycker att detta är en angelägenhet av ganska stor betydelse. Det religionspedagogiska institutet har till syfte att främja religionsundervisning i alla former, verka för en religionspedagogisk forskning och vidarebefordra detta forskningsresultat till det pedagogiska arbetsfältet samt bidra till fortbildning och vidareutbildning av undervisare i kristendomsoch religionskunskap. Institutet utövar denna verksamhet genom att vara en forskningscentral. Det anlitar specialister, anordnar kurser och konferenser och utövar en viss publiceringsverksamhet. När det gäller kurser och konferenser kan jag påpeka att professor Ragnar Bring i Lund har hållit religionspedagogiska seminarier och att det i somras hölls en nordisk religionspedagogisk konferens i Båstad kring väsentliga religionspedagogiska frågor, vilka belystes av representanter från alla de nordiska länderna. Institutet bedriver forskningsverksamhet så till vida som man har en enkätundersökning som «utförts under docent Berndt Gustafssons ledning. En aktuell bibelkommentar utarbetas av professorerna Gillis Gerleman och Helmer Ringgren med utgångspunkt från Gamla testamentet. En skrift om skolans kristendomsundervisning i skilda länder utarbetas också. Jag vill till sist nämna att det stora problemet för detta institut är dess ekonomi; den är en källa till ständiga bekymmer. Det rör sig inte om några stora summor: institutet har under det senaste året mottagit gåvor på mellan 13 000 och 14000 kronor. Den största delen härav har kommit från den kyrkliga arbetsfonden och i övrigt får de olika lärarförbunden bidra. På grund av bristande ekonomiska resurser har institutet inte kunnat lösa de viktiga problem som hör samman med att få ett eget kansli, en deltidsanställd direktor och ett biträde till denne. Ett anslag genom riksdagsbeslut skulle kunna bidra till att effektivisera institutets verksamhet, verka för en religionspedagogisk forskning, förmedla resultaten av denna forskning till arbetsfältet och bidra till vidareutbildning av lärare i kristendomsoch religionskunskap — vilket är speciellt viktigt i det reformarbete som äger rum på skolans område. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Det är speciellt ett av Religionspedagogiska institutets syften som jag ytterligare skulle vilja understryka — herr Källstad nämnde det mera i förbigående — nämligen dess inriktning på att främja kristendomsoch religionsundervisningen i våra skolor. Kristendomsoch religionskunskap som skolämne kommer inom kort att undergå en mycket genomgripande omvandling både i grundskolan och på gymnasiet. Lärarna i gymnasiet står redan inför en helt ny läroplan som inte har mycket gemensamt med den gamla, som tillämpats i många år.

Att det pedagogiska greppet om t.ex. läroböcker i kristendomsoch religionskunskap inte alltid är det bästa är omvittnat. För närvarande håller man på med att utarbeta de första läroböckerna för den helt omlagda undervisningen i religionskunskap på gymnasiet. Önskvärt är — och det framhöll jag även för år sedan — att dessa böcker kommer att fylla mycket högt ställda krav på pedagogisk reda, pedagogisk inlevelse och objektivitet. Läroböcker för fackskolan, som redan är färdiga, är tyvärr inte helt tillfredsställande, och det bådar inte gott för gymnasiets kommande böcker. I dag föreligger skolöverstyrelsens förslag till översyn av läroplan för grundskolan. Jag skall be att få göra ett i detta sammanhang betydelsefullt citat ur detta förvisso icke lättlästa läroplansförslag: »Under de fem år, som grundskolans läroplan tillämpats, har emellertid vissa problem beträffande innehållet och arbetsformerna i ämnet kristendomskunskap gång efter annan aktualiserats. — — — Problemen har huvudsakligen gällt undervisningen i livsåskådningsfrågor och etik, i bibelkunskap och icke-kristna religioner samt frågor kring samverkan med andra ämnen och kring objektivitet och engagemang i undervisningen. Skolöverstyrelsen har därför vid denna läroplansöversyn från pedagogiska utgångspunkter övervägt några av de nämnda frågorna.» Nu skall dessa problem, som är fixerade i läroplansförslaget, lösas ute i skolorna av lärarna med hjälp av läroböcker och andra hjälpmedel. Här behövs förvisso insatser från alla håll. Jag för min del kan fortfarande — jag har redovisat det flera gånger — inte finna annat än att Religionspedagogiska institutet har en betydelsefull uppgift att fylla just på skolpedagogikens område, under alla förhållanden så länge andra motsvarande institutioner och arrangemansg i statlig regi saknas eller är otillfredsställande. Skolöverstyrelsen räcker inte till. I de religionsvetenskapliga fakulteterna utgör pedagogiken endast en ringa del av många uppgifter, och lärarhögskolornas pedagogisk-metodiska verksamhet har under de få år den pågått ännu inte nått några större resultat. Det är möjligt, att religionspedagogiken till skolans tjänst på längre sikt helt kan omhänderhas av de nämnda statliga organen. Så är emellertid långt ifrån fallet i dagens läge, och också jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det talas ofta om vilka områden av den statliga offentliga verksamheten som har expanderat snabbast. Det beror naturligtvis på hur man räknar, och jag skall inte ge mig in på någon gradering. Det är säkert inte för mycket sagt att forskningen tillhör de områden som har fått växa snabbast. Anslagen till forskningen har mångdubblats under en ganska kort period. Ändå är vi väl alla överens om att dessa inte är tillräckliga. Det gäller inte minst den pedagogiska forskningen. Vi som har anledning att mera i detalj syssla med skolfrågor anser att detta är ett område som har fått släpa efter för länge, men nu börjar det åtminstone att röra på sig. Vi är alltså helt överens om att det behövs mycket mer pedagogisk forskning. Herr Nordstrandh talade om att det inte finns de läroböcker man skulle önska i kristendomsämnet. Nej, i vilket ämne har vi de läroböcker vi skulle önska? Det gäller ju hela fältet. Vi behöver vidgad allmänpedagogisk forskning och ämnespedagogisk forskning i vartenda ämne i skolan. Vi behöver nya läroböcker. Därvidlag är utskottsmajoriteten helt ense med reservanterna, men i motsats till reservanterna har majoriteten inte velat bryta ut och särbehandla ett av skolans ämnen, utan vi anser att detta skall behandlas på samma sätt som de andra. Vi kan icke ha ett speciellt pedagogiskt institut för varje ämne i skolan. Det skulle på sikt innebära en splittring av krafterna. Det bedrivs på alla områden forskning utanför den statsunderstödda och organiserade forskningen. Vi hoppas att den skall fortsätta — det är värdefullt. Men vi vill samla statens resurser för att åstadkomma en så snabb utbyggnad som möjligt av de statliga forskningsorganen och av de verk och myndigheter som sysslar med detta. Det anslag som föreslås är så litet att det inte i och för sig skulle spela någon större roll om vi beviljade det, men det är principen det gäller; vi anser att man inte bör slå in på vägen att på detta sätt understödja privata institut vilkas verksamhet ligger vid sidan om den statliga verksamheten. Därför vidhåller utskottsmajoriteten den ståndpunkt den intagit under en följd av år och föreslår alltså riksdagen att avslå dessa motioner. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fröken Olsson talade sig varm för forskningen, men hon ville inte vara med om att ge bidrag just till den religionspedagogiska forskningen, därför att den nu genom att den drivs utanför universitetens organisation inte faller under den statliga tillsynen. Men när nu universiteten inte medverkar till just den religionspedagogiska forskningen så måste ju andra krafter ta vid och vidta de åtgärder som man anser nödvändiga och viktiga på detta område. Jag kan nämna att man i andra länder, t.ex. i Amerika, ägnar sig mycket åt just det ämne som kallas religious education. Detta pedagogiska ämne är ett stort ämne vid de fakulteter som där finns, medan vi inte ägnar tillbörlig uppmärksamhet åt denna fråga. Det är glädjande att det såvitt jag förstår inom skolöverstyrelsen finns ett växande intresse också för religionspedagogiken. Det är möjligt att där finns personer som kunnat medverka till att ämnet kristendomskunskap vid den kommande revisionen av skolplanerna och av skolans organisation kommer att få en bättre ställning. Att vi år efter år återkommer med våra propåer om bidrag till Religionspedagogiska institutet hänger samman med det faktum att det på detta område finns ett stort behov, och när samhället inte tar sig an detta får andra krafter göra det. Som herr Nordstrandh nyss nämnde har det ju också samband med den skolsituation i vilken vi nu befinner oss. Det kommer med stor sannolikhet att ske en omläggning av kristendomsundervisningen; detta ämne kommer att integreras med orienteringsämnena, och i samband därmed behövs det också religionspedagogisk forskning för fortbildning av lärarna. För att den skall kunna ske på ett sätt som religionspedagoger anser rik tigt behövs det också ekonomiska resurser för det institut som för närvarande är det enda som tillvaratar just de religionspedagogiska intressena i vårt land.

Herr talman! Jag instämmer helt i fröken Olssons varmhjärtade kärleksförklaring till forskningen och hennes tro på forskningens möjligheter. Men fröken Olsson ägnar sig åt ett principrytteri som jag inte vill delta i. Det tar tid, fröken Olsson, att t.ex. i skolöverstyrelsen bygga upp någonting som motsvarar det nuvarande Religionspedagogiska institutet. Vi har ett institut i dag; låt det verka så länge det behövs! Det viktiga är att det kan göra en insats nu. Det är just i år och under de närmaste åren som det ur skolans synpunkt är så utomordentligt viktigt, att så mycket som möjligt blir gjort på detta område. Måhända kan dessa uppgifter bortfalla i ett senare skede, men just nu är det de som är Religionspedagogiska institutets kanske allra viktigaste.

Herr talman! I den motion som detta utskottsutlåtande behandlar har vi motionärer påtalat de stora förändringar, som äger rum i dagens samhälle, ett förhållande som ofta omvittnas. Vi har påvisat att detta gäller även på det andliga området. även där är förändringarna mycket betydande, fastän kanske mindre uppmärksammade. Hela samhällsstrukturen är förändrad. Medan hemmet, skolan och kyrkan tidigare spelade en avgörande roll för vårt folks livssyn och livsstil, kommer i dag impulserna till beteendeoch handlingsmönster från vitt skilda håll. Inte minst massmedia, särskilt radio och TV, påverkar i stor utsträckning människornas inställning och handlingsmönster. Situationen kompliceras av att det för närvarande inte finns någon enhetlig livssyn hos vårt folk. I den nya situation som vi här står inför har vi alle sammans och inte minst de unga svårt att orientera oss. Vi behöver även i det moderna samhället normer och vägmärken' som vi respekterar och söker tillämpa och följa i vår livsföring, och vi har anledning att söka oss fram till en gemensam värdegrund utan vilken ingen stat, inget samhälle i längden kan fungera. Vi som står bakom motionen anser, att vi vid sökandet efter denna gemensamma värdegrund inte kan komma förbi de religiöst etiska värden, som tidigare generationer fick i den kristna fostran. Vi tror att vi tvärtom har anledning att i första hand undersöka vad dessa värden också i dag betyder för en övervägande del av vårt folk och huruvida inte ett starkare betonande av de kristna värdena skulle ha en positiv inverkan på samhällsutvecklingen.

En sådan undersökning skulle kunna vara ett första steg i sökandet efter den gemensamma värdegrunden. Vi skulle genom en sådan undersökning få en bättre underbyggd uppfattning om den kristna trons inflytande på oss människor, på våra värderingar och handlingsmönster. Härigenom skulle vi kanske också få hjälp att komma bort från ofta mycket laddade emotionella tyckanden i den ena eller andra riktningen. Det skulle kanske kunna skapa förutsättningar för ett mera sakligt bedömande av hithörande frågor och därmed hjälpa oss att resonera mera avspänt och sakligt även på detta område. Jag vill understryka att det inte rör sig om att ta ställning för eller emot utan det är i stället fråga om en vidgad insikt, och om värdet härav hoppas jag att vi alla är överens. Utskottet delar motionärernas mening, ja, det vill kraftigt understryka, att det inom den sociologiska forskningen finns arbetsuppgifter av väsentlig betydelse för samhället.

Men i väntan på denna större undersökning borde vi kunna gripa oss an med den mindre uppgift som motionärerna här pekat på. När det nu finns ett område där vi utan stora engagemang och kostnader kan få i gång en angelägen forskning, så har vi ansett det viktigt att utnyttja den möjligheten. Vi beklagar att utskottet inte nu har. velat uttala sig i den riktningen men hoppas att: den positiva inställning till den sociologiska forskningen som vi har efterlyst och som har kommit till uttryck i utskottets utlåtande ändå skall påverka Kungl Maj:ts ställningstagande vid fördelningen av de medel som står till förfogande. I den förhoppningen har jag ansett mig kunna avstå från en formlig reservation och nöjt mig med en blank reservation, vilket betvder att jag för dagen inte har något särskilt yrkande.

Herr talman! Jag vill i detta sammanhang ta tillfället i akt att för kammaren understryka det starka kravet på att en professur i religionssociologi snarast möjligt inrättas vid någon av våra två teologiska fakulteter. Det kravet hänger intimt samman med den motion som nu behandlas och med en liknande motion förra året. I :sina petita. för 1967/68 framhöll universitetskanslersämbetet att »under de senaste decennierna någon förändring ej har skett beträffande de teologiska fakulteternas professurer. Samtidigt har behovet av religionsvetenskaplig forskning "och utbildning ökat. ——— Till kännedom om : det moderna samhället hör sålunda kunskap om religionens roll i samhällsutvecklingen. Religionspsykologin och religionssociologin är numera självständiga vetenskaper och bör med: hänsyn till ämnenas grundläggande art och växande betydelse få egna företrädare. —— — Under femårsperioden bör också en professur i 'religionssociologi tillkomma, förslagsvis i Lund fr.o.m. budgetåret 1971/72.» Genom riksdagens ingripande fick vi, mot Kungl. Maj:ts intentioner, i fjol en professur i religionspsykologi. Med religionssociologin har emellertid ingenting "hänt. I sina petita för 1968 72. Religionssociologin är numera — det upprepas sålunda i årets petita — en självständig vetenskap och bör med hänsyn till ämnets grundläggande natur få egna företrädare.

Det går inte att skjuta spörsmålet om en religionssociologisk professur framför sig längre. Vi kommer att få uppleva motion på motion av det slag som vi i dag behandlar.

Herr talman! När motionen II: 503 behandlades i första lagutskottet var ledamöterna helt överens om att en lagändring i enlighet med motionens syfte borde komma till stånd. Det framgår också av utskottets skrivning, som är mycket 'positiv till motionens syfte. Man var också överens om och uttryckte önskemål om att det borde hända någonting snart, då denna fråga har behandlats av Sveriges riksdag flerfaldiga gånger under årens lopp. Den 30 december 1964 tillsattes en utredning, förmynderskapsutredningen, för översyn av förmynderskapslagstiftningen. Denna utredning skulle bl a. undersöka om och i vilken utsträckning kostnaderna för förmyndarförvaltingen och: kontrollen därav borde överflyttas till det allmänna. Statsrådet Kling sade också i direktiven till utredningen att en tillfredsställande lösning av denna fråga var av stor betydelse. Det är nu snart fyra år sedan dess. Under denna tid har frågan ytterligare aktualiserats genom motioner här i riksdagen, men fortfarande har ingenting hänt. Herr talman! Det var mot bakgrund av denna redovisade arbetstakt, vilken jag inte finner vara särskilt hög, som jag vid justeringen av första lagutskottets utlåtande ansåg att utskottet borde ha uttryckt en bestämd önskan om att snarast få underlag för att kunna komma fram till ett beslut om hur kostnaderna för förmyndarförvaltningen skall fördelas. Detta kunde utskottets ledamöter inte gå med på. Det ansågs tydligen ofint att framställa sådana krav på Kungl. Maj:t och utredningen, och jag har därför, herr talman, fogat en blank reservation till förevarande utlåtande. Anledningen till att jag begärde ordet var att jag ville få tillfälle framhålla att riksdagen nu verkligen förväntar sig att något snarast blir gjort på detta område. Jag har inget särskilt yrkande:

Herr talman! Jag råkar vara något insatt i det ämne som behandlas i förevarande utskottsutlåtande. Jag vill först säga att jag inte har något som helst emot vare sig motionärernas eller utskottets yrkanden. : Enligt motionen är det oriktigt att staten skall ha en förmånsrätt för skatter vid konkurs, vilket menligt skulle påverka enskilda: borgenärers möjlighet att få ut något av sina fordringar. Obetalda skatter :hamnar hos utmätningsmännen — alltså kronofogdar och kronodirektörer — och i den mån dessa sköter sin uppgift, vilket jag tror mig kunna säga att de gör, och om det finns några tillgångar hos dem som är restförda för skatter skall alltså utmätning ske av dessa tillgångar. Denna utmätning medför en förmånsrätt enligt 17 kap. 8 § handelsbalken, och den förmånsrätten ligger sålunda före den som motionärerna har ondgjort sig över. Det är alltså, herr talman, inget tvivel om att ett avskaffande av förmånsrätten enligt 12 8 i mycket stor utsträckning blir ett slag i luften, eftersom de tillgångar som finns i alla fall kommer att försäljas till förmån för statens fordringar enligt 17 kap. 8 § handelsbalken. Jag har, herr talman, inget yrkande, men jag ville gärna framhålla detta för att i någon mån dämpa förhoppningarna hos motionärer och andra, som tror att det framförda motionsyrkandet kan komma att få stor betydelse. Det kan det endast få om man utöver vad som ' däri föreslås också skulle avskaffa förmånsrätten efter en utmätning, men jag har mycket svårt att se att det låter sig göra.

Herr talman! Jag överdriver inte om Jag säger att detta är en av kommunisternas perenna motioner. Den har återkommit åtminstone under de fyra senaste åren, varvid jag själv varit huvudmotionär. Jag hoppas den fortsätter att återkomma till dess att reformen är genomförd. Just nu pågår i vårt land en mycket omfaitande diskussion om ungdomens politiska aktivitet. I denna diskussion har många gånger förekommit kritik mot vissa former av denna aktivitet. I seriöst skrivna tidningsartiklar har författarna påpekat att klyftan mellan exempelvis den politiskt aktiva ungdomen och de äldre politikerna vidgas. Samma författare har ofta framhållit att ungdomen är mycket kunnig och att den mycket väl känner och följer vad som händer i det internationella politiska livet. Den är väl förtrogen med u-landsproblematiken, den följer mycket intensivt händelserna i Vietnam och andra händelser ute i världen. I tidningsartiklar och diskussioner talas det också om det förkastliga i att ungdomen, som uttryck för politisk aklivitet, kastar ägg på utländska diplomater.

Det vore bra om samhällsdebatten finge en sådan inriktning. Från den utgångspunkten har väckts inte endast denna motion om sänkning av myndighetsåldern till 18 år, utan även motioner om sänkning av valbarhetsoch rösträttsåldern till 18 år, vilka kommer att behandlas senare. Jag skall inte ge någon ingående motivering för motionen, eftersom jag avser att återkomma när frågan om rösträttsoch valbarhetsålder skall diskuteras. Tillåt mig endast erinra om att den myndighetsålder som nu gäller ändå infördes för män 1721, alltså för 247 år sedan, och för kvinnor 1884, alltså för 84 år sedan. Något har ju ändå hänt som borde få även ledamöterna av denna kammare att betrakta situationen och problemen på ett annat sätt än de gör. Men nu kan man säga att förmynderskapsutredningen har sett frågan ur en annan synvinkel. Den föreslår sänkning av myndighetsåldern till 20 år. Detta förslag ligger nu för övervägande i Kungl. Maj:ts kansli, och i avbidan på ställningstagande där anser första lagutskottet att inget initiativ bör tas. Jag hävdar att det finns goda grunder för denna motion, att det finns goda grunder för att vi borde avgöra denna fråga redan i dag.

Jag avser emellertid inte att dra det hela till votering för att få fram något slags blodprov utan ber att senare få återkomma. Eftersom det inte föreligger en lagtext i frågan, så att jag kan yrka bifall till motionen, vill jag sluta detta inlägg med ett beklagande av första lagutskottets ställningstagande.

En vinst av det slag som fröken Ljungberg anger torde enligt gällande praxis räknas som inkomst av tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet enligt kommunalskattelagen och följaktligen inkomstbeskattas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för det klara besked jag här fått. Nu är det emellertid så att i de fall som jag åsyftar går teori och praktik inte riktigt ihop. Jag vet att man i Nazityskland under den mer och mer dekadenta perioden preciserade människors värde i tyska mark, alltså i pengar. En man var värd så och så mycket i en viss ålder, en kvinna så och så mycket o.s.v. Detta är en företeelse som vi inte vill veta av; den hör inte hemma i en civiliserad stat. Det fall som föranlett min fråga — vilken på grund av bestämmelserna har fått en allmän karaktär — är en händelse som jag blev indignerad över när jag läste om den i en tidningsartikel för någon tid sedan. Det var i ett nyhetsreportage där rubriken löd: »Han vann henne — toppvinst i fräckistävling.» Han vann med andra ord nyttjanderätten till en i artikeln namngiven kvinna. Även vinnaren namngavs, och nyttjanderätten gällde under en veckas utlandsresa. Jag förutsätter att det blir oerhört svårt för finansministern att åsätta den vinsten ett taxerat värde. Min slutsats blir därför att jag är tacksam för finansministerns svar och glad över att svaret i detta enskilda fall är ett otillfredsställande svar. Jag tror att finansministern och jag kan vara överens om att företeelsen som sådan egentligen är omöjlig i en civiliserad stat som Sverige vill vara. Hur vi sedan skall råda bot på den är för mig en annan fråga, och den hör kanske hemma på en annan avdelning än finansministerns.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om inte det betydande och växande skattefusket bör föranleda att en allmän övergång från direkt till indirekt beskattning påskyndas. Den indirekta beskattningen är ingen garanti mot skattefusk, även om man kan anta att den innebär vissa fördelar i detta avseende. Takten i en eventuell övergång från direkt till indirekt skatt kan inte tidsmässigt bestämmas. En faktor som här spelar sin roll är effekten av en sådan omläggning på inkomstfördelning och prisbildning. Konsekvenserna härav får bedömas från fall till fall.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag finner i någon mån undanglidande, vilket överraskar mig litet eftersom det kommer från en så rättfram person som finansministern. Finansministern säger att man kan anta att det skulle vara bättre ur skattefusksynpunkt med indirekt skatt. Jag anser att man i stället skulle kunna säga att det med all bestämdhet måste vara så. Jag vill inte tro att finansministern inte delar den allvarliga syn på detta problem som jag har — jag vet förresten att finansministern gör det. Det undandragna skattebeloppet har uppskattats till sex miljarder. Det är finansdepartementet självt eller möjligen riksskattenämnden som gjort den uppskattningen; siffran har i alla händelser nämnts på fullt vederhäftigt håll, och vi får väl tro på den. Detta är verkligen en allvarlig sak. Vi tar ut skatt efter principen att den skall vara rättvis och likformig. Nu blir skatten inte det, utan de som är lojala och visar samhällssolidaritet får betala för de andra. Det har varit omöjligt att komma åt dessa förhållanden — vi har försökt göra det i många år. Det skulle också bli ett mycket otrivsamt samhälle, om man hade en rigorös kontroll och alla nästan spionerade på varandra. Det passar inte in i ett folkhem som vårt. Detta är ett mycket allvarligt problem, herr finansminister. Det tillkommer finansministern som rikets högste skattmästare att se till inte bara att pengar kommer in, utan också att skattebördan blir fördelad så som riksdagen har bestämt. Så är det för närvarande inte, och därför vore det bättre att övergå till ett sådant skattesystem att vi kommer ifrån hela problemet.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig, om anledningen till att handikapprörelsens organisationer inte genom remiss har beretts tillfälle att yttra sig över KSA-utredningens delbetänkande »Stödformer för arbetslösa äldre arbetstagare». Som frågan är ställd avser den regeringens beredning av ett bestämt ärende. Jag finner därför inte anledning att ge ett direkt svar på frågan. Helt allmänt vill jag emellertid säga att remisser av praktiska skäl oftast måste begränsas till de myndigheter, organisationer m.fl. som är direkt berörda av ett remitterat förslag. Redan härigenom brukar förslaget och dess konsekvenser få en tillfredsställande belysning. Dessutom vill jag erinra om att det står var och en fritt att till Kungl. Maj:t framföra synpunkter på frågor som är föremål för Kungl. Maj:ts handläggning, t.ex. i anslutning till kommittébetänkanden.
Herr talman! Jag beklagar det hindersamma i min fråga men vill därför så mycket hjärtligare tacka inrikesministern för de allmänna reflexioner han gör. Där framhålles just att organisationer som är direkt berörda av förslaget höres. Jag menar att det är detta man har underlåtit att göra i det här fallet. Utredningen talar ju på flera ställen i sitt betänkande om att det inte bara är åldrandet som nedsätter arbetsförmågan utan också en rad olika handikapp. På sidan 105 i betänkandet nämnes en un dersökning från Göteborg av äldre långtidsarbetslösa, vilken visade att en tredjedel av detta klientel var sysselsättningshindrad av sjukdom, anpassningssvårigheter o. d. och att detta var den huvudsakliga anledningen. De handikappades och de äldres arbetsmarknadsproblem är två cirklar som i mycket täcker varandra. När det gäller människor mellan 60 och 66 år verkar handikapp och åldrande i förening. Personer under 60 år kan få förtidspension, men det innebär ofta också en risk för friställning. Den stora gruppen av förtidspensionärer — över 160 000 — har fått sin pension som kompensation för utebliven arbetsinkomst. Denna grupp löper alltså en alldeles särskild risk att friställas, något som måste te sig ytterligt allvarligt. Hithörande frågor är inte bara kostnadskrävande utan också svåra och komplicerade att lösa. Därför borde man naturligtvis ha anlitat all expertis och erfarenhet som kan stå till buds. Hur man härvidlag kan finna anledning att gå förbi handikapporganisationerna är ganska ofattligt, så mycket mer som statens handikappråd just skall fungera som ett remissorgan. Statsrådet säger att »det står var och en fritt» att inkomma med yttrande. Naturligtvis är det bra för organisationerna själva, men i detta fall hade det varit värdefullt för Kungl. Maj:t och riksdagen att få ta del av dessa organisationers yttranden. Det är ändå en hel rad av institutioner som har beretts tillfälle att yttra sig utöver dem som är rena remissinstanser. Jag vill gärna här erinra om det missnöje som kom till uttryck i handikapporganisationernas centralkommitté vid ordförandekonferensen i Saltsjöbaden i januari 1968, vilken samlade ett femtiotal representanter för dem som runt om i landet leder samarbetet i handikapprörelsen. Man uttalade sin förvåning över att handikapprörelsen trots inrättandet av statens handikappråd inte fått yttra sig över KSA-utredning ens förslag om bättre kontantförmåner för avskedade löntagare.

Herr talman! Låt mig vända på frågan: Har vi i de speciella handikapputredningar som företagits fört in de äldres problem? Jag vågar svara att så inte varit fallet. Åldrandet betraktas såsom en naturlig process, men det hindrar inte att man diskuterar dessa två problem som ett; det har jag inte någonting emot. Att man även i det fallet måste ta vissa hänsyn är alldeles självfallet. | Nu har utvecklingen på vår arbetsmarknad ställt den äldre arbetskraften — framför allt där nedläggningarna har skett — inför alldeles speciella svårigheter. Det har då varit naturligt att man har utrett frågan om hur samhället skall bistå dessa grupper. Vi har inte i detta sammanhang funnit anledning att ägna en speciell uppmärksamhet åt de handikappade. Om man inom handikapprörelsen känner sig litet bekymrad över att inte ha blivit hörd, beklagar jag det. Men om man hade tagit telefonen, ringt upp mig eller någon i departementet och sagt: »Vi skulle gärna vilja yttra oss», då hade man omedelbart fått göra det. I mitt svar ville jag just klarlägga att om någon önskar se på en utredning och yttra sig över den och vederbörande kan anses ha något intresse av saken, ställer vi oss alltid — om det är möjligt — öppna för denna begäran. I detta fall hade vi gjort det med glädje i stället för att i efterhand få höra kritiska uttalanden om att vi inte gav detta tillfälle. Men, som sagt, hade en liten förfrågan gjorts, så hade vi gett det.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva inlägget men vidhåller att eftersom så mycket material i detta betänkande rör de handikappade, borde någon från departementet ha tagit telefonluren och ringt upp de handikappades organisationer. Det gäller dock att så mycket som möjligt berika utredningen och inte bara att tillfredsställa en önskan ute på fältet. Men vi får väl använda telefonen mera i fortsättningen.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser att de saldobesked och de medföljande anvisningar som nu distribueras av centrala studiehjälpsnämnden är utformade på sådant sätt att mottagarna kan sätta sig in i de konstruktioner man måste förstå för att kunna kontrollera att den påförda avgiften är korrekt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Centrala studiehjälpsnämnden har sänt ut saldobesked och anvisningar till studiemedelstagarna för att lämna dem en så fullständig information, bl.a. om återbetalningsskyldigheten, som studiemedelstagarna kan antas önska och behöva. Enligt vad jag inhämtat har några klagomål mot utformningen av saldobeskeden och anvisningarna inte kommit nämnden till handa. Skulle det visa sig att anvisningarna eller saldobeskeden på någon punkt är ofullständiga eller svårbegripliga kommer nämnden naturligtvis att göra de ändringar och förtydliganden som kan behövas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag håller gärna med om att den information som lämnats är fullständig, och jag tror också att den är korrekt. Vad jag närmast vänder mig mot är att det verkar så komplicerat för den enskilde som får ett sådant besked att sätta sig in i det. Enligt bestämmelserna har man ju rätt att anmäla om man anser sig ha blivit påförd en felaktig avgift, och det intressanta i frågan är därför om den enskilde har en rimlig chans att själv kunna bedöma om avgiften har blivit felaktigt påförd. Statsrådet säger att några klagomål mot utformningen inte kommit centrala studiehjälpsnämnden till del. Det kan bero på att beskeden har utsänts så nyligen att någon reaktion ännu inte hunnit visa sig. Jag ställde faktiskt min fråga enbart med utgångspunkt i mina egna reflexioner när jag såg dessa besked och från kontakt med några av dem som fått saldobeskeden. Jag föreställde mig att det hade varit praktiskt, om anvisningarna hade kompletterats med några praktiska exempel som varit lättförståeliga och bidragit till att underlätta för den enskilde att kontrollera huruvida den påförda avgiften var riktig. Orsaken till att anvisningarna har blivit så invecklade är naturligtvis att de grundläggande reglerna är komplicerade. Dessa saldobesked har ännu bara skickats ut en gång, och jag förmodar att man skall ta lärdom av de erfarenheter man kommer att få och kanske nästa år utfärda något mer lättöverskådliga besked.
Herr talman! Jag vill endast konstatera att nämnden verkligen har lagt ned ett ganska omfattande arbete på att få dessa anvisningar så enkla och tydliga som möjligt; man har haft mycket framstående blankettexpertis inkopplad på frågan. I och för sig tycker jag emellertid att det låter rimligt att anvisningarna borde ha kompletterats med ett konkret exempel. Jag skall vidarebefordra uppslaget till nämnden, så får vi se om blanketterna kan ändras till nästa år.
Herr talman! Jag tackar. statsrådet Moberg för hans senaste inlägg. Det är naturligtvis bra om blankettexpertis kopplas in, men utbildningsdepartementet kanske borde ägna sig åt utbildning i lättförståelig svenska av dem som författar kungörelser, blanketter och anvisningar av olika slag — de hör inte till det mest lättsmälta.

Herr talman! Herr Rubin har framställt en interpellation om utgivandet av en vitbok rörande baltutlämningen 1945 —L1946. Med anledning härav vill jag meddela, att en stor del av de handlingar som berör utlämningen av balterna faller under 1937 års lag om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar och alltså inte kan utlämnas annat än efter beslut av Kungl. Maj:t förrän efter 50 år efter handlingens datum. Tidigare framställningar om utlämnande av handlingar och om utgivande av en vitbok har avslagits. Jag finner inte skäl föreligga för ändring av regeringens inställning i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min interpellation. Jag är dock uppriktigt ledsen att höra, att stasministern inte finner skäl att frigiva handlingar och dokument om den tragiska baltutlämningen för att därmed möjliggöra utarbetandet av en vitbok. Såsom jag framhållit i min interpellation är ju huvudtemat för årets FN kampanj stöd åt de fundamentala principerna om de mänskliga rättigheterna. Våra sinnen upprörs ofta över grymheter, om vilka vi hör berättas från Vietnam och andra länder där oskyldiga människor utsätts för lidande och terror. Vi hör dagligen talas om medmänniskor som genom krig och politiska oroligheter tvingas leva i misär i flyktingläger eller förgäves söker fristad i länder där lugna förhållanden råder. Många gånger måste man ställa sig frågan: Hur skulle vi svenskar handla om de mänskliga rättigheterna sattes ur spel och vi själva med eller utan tvång skulle få avgöra, om vår nations grundläggande humanitetsoch rättsprinciper skall gälla? I samband med baltutlämningen 1946 ställdes vår regering och riksdag kanske mer än någonsin tillförne inför sådana problem. Trots en våldsam folkopinion utlämnades 146 baltiska flyktingar. Statsministern anser att det inte finns något skäl att frisläppa handlingar och dokument för att få till stånd en vitbok.

Vår regering har givit ut åtskilliga vitböcker. Jag behöver bara erinra om vitböckerna kring den tyska permittenttrafiken och om hur hemligstämplade handlingar rörande det finska vinterkriget frigavs för några år sedan, handlingar som låg till grund för Krister Wahlbäcks dokumentärskrift i denna fråga. Engelsmännen kunde redan för tio år sedan lägga fram dokument om bombningen av Port Said 1956 och alla de händelser som utspelades vid det tillfället. Men här hemma vill rege ringen inte frisläppa handlingar och dokument som kan bringa klarhet i ett så omdiskuterat och av en allmän folkopinion fördömt tillvägagångssätt som baltutlämningen. Om också endast några episoder som skildrats i den baltiska vitboken jag talat om är sanna, herr statsminister, måste det vara inte bara en plikt utan framför allt en åtgärd av anständighet att ni medverkar till att en svensk vitbok också kommer till stånd. I Amerika pågår sedan länge en kampanj, som tar sig uttryck i att miljontals brev sprides. På kuvertet till breven finns en stor bild som visar hur svenska poliser släpar en baltisk flykting över landgången till slavfartyget Beloovstrov i Trelleborgs hamn. I ramen på kuvertet står bl.a.: Denna skamliga handling lär aldrig glömmas av baltiska folken och deras vänner. Personligen räknar jag mig som en balternas vän, och jag glömmer aldrig de fruktansvärda ögonblick som jag själv upplevde i Trelleborg, när jag såg oskyldiga människor släpas över landgången till ett fartyg. Det var personer som hade svalt rakblad eller sargat sig svårt. Allra tydligast minns jag den pojke på 16—17 år — Silamekelis vill jag minnas att han hette — som var så svårt sårad och förblödd att de svenska poliserna som skulle verkställa embarkeringen inte förmådde detta. I stället fick sex ryssar släpa den halvt förblödde pojken över landgången. Herr statsminister! Man trodde sig förflyttad till ett koncentrationsläger — vilket väl också på sätt och vis var riktigt. Dessa människor hade ätit glasskärvor och rakblad för att slippa bli utlämnade. Vem minns inte t.ex. balten Edvin Alksnis, han som på Halmstads lasarett körde en blyertspenna i högra ögat för att skada hjärnan och därigenom beröva sig livet. Han hade stridit mot både tyskar och ryssar och hade inte längre något hemland. Han ville inte bli utlämnad, därför körde han en bly ertspenna genom ögat. Han var så svårt lemlästad att han inte kunde utlämnas. Senare flydde han från Sverige till England, där han nu lever halvt förlamad och blind, efter att alltså ha flytt från Sverige i fruktan för att han senare skulle bli utlämnad. Herr statsminister! Ni måste förstå att många svenskar i dagens läge har samvetskval för sitt handlande under denna tragiska tid. Jag vill passa på att fråga, om statsministern anser att de militärer, sjuksköterskor, läkare och andra som den gången medverkade alltjämt är bundna av givna tysthetslöften. Om inte regeringen nu vill tala, så känner jag åtskilliga av dessa människor som har skrivit till mig i denna fråga och vill lägga papperen på bordet. Vi får inte glömma att Sverige enligt mångas mening den gången bröt mot 2:a kapitlet 11 artikeln i 5:e Haagkonventionen.

Jag vill erinra om att enskilda flyktingars uppgifter i dessa hänseenden under krigstiden, även om de icke kunnat kontrolleras, i många fall lett till att asylrätt här har beviljats eller till att, då utvisning eller förpassning beslutats av regeringen, ändock verkställigheten av ett sådant fattat beslut har fått anstå eller försetts med vad man kallar hemlandsklausul. I betraktande av dessa omständigheter finner jag det mycket naturligt att vad som nu förestår har framkallat en ganska utbredd och allvarlig oro.» Han fortsätter: »Att detta ärende har föredragits i utrikesnämnden och att en kollektiv medansvarighet här kan sägas föreligga, gör icke denna sak annorlunda eller bättre än den i sig själv är.

Han betonade också att han var väl medveten om att många baltiska flyktingar hade varit utsatta för tvång eller påtryckning. Många hade, som jag sade förut, slagits mot både tyskar och ryssar, och en stor del var civila flyktingar som kommit med i den allmänna flyktingströmmen. Många anmärkningsvärda händelser finns återgivna i den baltiska vitboken. Bl.a. kan man läsa att inte ens fiyktingnämndens ordförande var underrättad eller hade vetskap om när utlämningen skulle ske. Han var ju ändå ordförande i den nämnd som kan sägas vaka över känsliga asylfrågor.

Vår regering hade alltså den uppfattningen, efter det citat som jag förut har läst, att balterna inte skulle behandlas annat än som vanliga krigsfångar. Jag har här, herr statsminister, framför mig dokument som visar vilka oerhörda lidanden de flesta av dessa människor fick genomgå. Inspärrade i. fångläger i Sibirien och på andra avlägsna platser i Ryssland gick de en långsam död till mötes. Ännu saknas det uppgifter om cirka 80 av de 130 utämnade letterna. Endast fånglägren och gravarna på Sibiriens tundror kan berätta om deras öden. När man ser bilderna från den tiden av hur svensk polis med batonger tvingade arma flyktingar, som hade ätit rakblad etc., i väg från ett land som de hade sökt skydd i, måste man säga sig att de flydde förgäves till vårt fredliga Sverige. Än en gång vill jag, herr statsminister, vädja om att Ni måtte medverka till att en svensk vitbok utges. Regeringen måste givetvis ha haft starka skäl för sitt handlande, och det är lätt att vara efterklok och kritisera. Även om inte allt kan ursäktas, måste vi dock trovärdigt och ärligt försöka förklara varför Sveriges regering ansåg sig tvungen att handla som den gjorde.

Herr talman! Det råder väl inga delade meningar om att den händelse, som ligger till grund för denna interpellation, är djupt tragisk, liksom många av de händelser som utspelades under kriget och omedelbart efter detsamma. Hade frågan gällt en tolkning av asylrätten, hade saken varit mycket enkel. Det torde finnas få länder i världen som har kunnat bedriva en så generös flyktingpolitik och som i tilllämpandet av asylrätten tagit så betydande utrikespolitiska risker som Sverige. Hade det varit så enkelt att det bara gällt att tolka vår rätt att bestämma Över vår egen asylrätt och vår egen flyktingpolitik, hade väl inte denna fråga över huvud taget kommit att få någon större aktualitet — men det var inte alls detta det gällde.

Denna överenskommelse hade den svenska regeringen självfallet ingen anledning att motsätta sig; den gav en klar definition av hur man skulle förfara med före detta stridande styrkor inom den tyska armén. Då anlände ett icke obetydligt antal flyktingar — de var flera tusen — till Sverige. Det var aldrig tal om att vi inte skulle följa denna segermakternas överenskommelse för flertalet, men det blev en diskussion om ett visst antal balter av dem som kommit hit, obestridligen i tyska uniformer och tillhörande den tyska armén. Denna diskussion rörde ungefär 150 av de tusentals. Frågan togs upp i regeringen vid ett sammanträde den 15 juni 1945. Det kanske kan ha sitt intresse att erinra om vilka som var närvarande och intog den position som sedan har blivit så hårt kritiserad; det var Per Albin Hansson, Pehrsson-Bramstorp, Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Bergquist, Gjöres, Ewerlöf, Rubbestad, Ohlin, Erlander, Danielson och Andrén.

Det beslutet kan naturligtvis kritiseras, men det är väl inte så lätt för oss att efteråt säga att det var felaktigt. Det är emellertid detta beslut som är helt avgörande för den kommande diskussionen. Beslutet av den 15 juni, fattat av de nämnda personerna, skulle sedan effektueras. Då satt det en rent socialdemokratisk regering. I denna uppstod naturligtvis en mycket intensiv diskussion huruvida den var bunden av det beslut som samlingsregeringen fattat den 15 juni. Jag erinrar mig mycket väl hur intensiv diskussionen var. Samtidigt pågick en våldsam diskussion i pressen, som herr Rubin har erinrat om. Den socialdemokratiska regeringens majoritet kom till den uppfattningen att det skulle varit ödesdigert om regeringen i början av efterkrigsperioden hade brutit något som måste betraktas som en överenskommelse, ty detta skulle ha minskat tilliten och tilltron till den svenska regeringens vilja att följa ingångna avtal. Jag fördömer inte moraliskt dem som har en annan mening härom, men man skall ha klart för sig att denna intressekonflikt för oss, som då deltog i beslutet, tedde sig som djupt tragisk. Eur man än handlade skulle vissa delar av ens inre ha svårt att smälta beslutet. Det är fel att bryta avtal, det är fel att minska respekten för Sverige och för Sveriges vilja att hålla avtal, men det är naturligtvis också otrevligt att göra någonting som kan uppfattas som ett brytande av vår rätt att tolka asylrätten efter våra egna bestämmelser. Majoriteten inom regeringen kom till det resultatet att vi skulle följa samlingsregeringens beslut, fattat efter utrikesnämndens hörande. Det är väl ett ömkligt försvar att säga att vi inte visste vad vi gjorde. Det är möjligt att så var förhållandet, men man kan väl inte förklara för utlandet, att de ansvariga myndigheterna i Sverige vid fattandet av beslutet den 15 juni inte visste vad de gjorde. Vilken blir då respekten för de svenska myndigheternas beslut i framtiden? Däremot kunde man naturligtvis ha sagt att »nya ting har kommit fram, vi har ändrat uppfattning» — det hade man till nöds kunnat förstå. Men att säga att man inte hade brytt sig om att sätta sig in i ärendet, innan man fattade ett beslut som man förstod skulle få allvarliga konsekvenser för enskilda, kan jag inte acceptera. Herr Rubin talade om att det skulle föreligga svårigheter att få reda på vad som faktiskt hade hänt och att det skulle vara motivet till att en vitbok i ärendet borde ges ut. Det händelseförlopp, som jag här har skildrat och som innehåller praktiskt taget allt som man behöver veta, är gång på gång offentliggjort av olika representanter för den svenska regeringen. Utförliga debatter fördes 1945 och 1946 i Sveriges riksdag. Vad som till äventyrs kan finnas därutöver skulle alltså vara resonemang med främmande makter. Allt som berör de svenska myndigheternas ställningstagande är publicerat, allt som berör de frågor som har relevans, när man skall ta ställning i denna affär som inträffade för över 20 år sedan, finns tillgängligt i riksdagens tryck. Detta kan icke vara något motiv för att vi skulle utsätta oss för de eventuella risker för vårt förhållande till främmande. makt som ett brytande av sekretessen kan medföra. Det finns ändå en mening bakom sekretessbestämmelserna, nämligen att man : inte i onödan skall ta upp kontroversiella ting som kan leda till störande av förhållandena.. Eftersom i detta fall allt det som herr Rubin efterfrågade finns redovisat har vi inte funnit några skäl att ta dessa risker.

Herr talman! Eftersom jag motionerat i detta ärende ville jag gärna säga ett par ord också i detta sammanhang. Jag har med tillfredsställelse åhört statsministerns seriösa anförande, och vi beklagar väl alla djupt att det som skedde 1946 skulle behöva inträffa. Vi vet ju också att det kastat en djup slag skugga över både vårt folk och vår regering. Man frågar sig dock, om det inte i ett sådant läge är på sin plats att allt göres som står i vår makt för att kasta ljus över händelserna 1946. En sådan åtgärd bör kunna leda till två resultat: antingen en rad förmildrande och förklarande omständigheter eller ett hederligt beklagande parat med största villighet till gottgörelse i den mån sådan är möjlig. Utan att fälla några förhastade värdeomdömen över tidigare regeringsingripanden kan vi dock på goda grunder säga oss att regeringen, om den i dag hade ställts inför samma situation, troligen skulle ha handlat annorlunda. Vi vet ju också att asylrätten i dag tilllämpas med oändligt mycket större generositet än på 40-talet vid det tillfälle som vi nu diskuterar. De deserterande amerikanska soldater som i dag tar sin tillflykt till vårt land mottages ju som kungar i jämförelse med vad som skedde med deras baltiska föregångare. Har de herrar fel som menar, att baltutlämnandet 1946 är det mörkaste bladet i vår historia i modern tid, bör det ligga i regeringens intresse att belysa bilden av vad som då skedde. Det gör man inte genom att tiga på någon punkt, ty då växer i stället misstänksamheten.

Det måste ju endast återstå struntsaker. Om regeringen ville häva sekretessen skulle detta verka oerhört frigörande för vårt folk och för alla dem som nu misstänker mycket, som det kanske inte finns fog för. Det återstår alltså inga motiv för att behålla sekretessen. Jag tycker nog att statsministerns officiella svar till herr Rubin var något svårtolkat. Det verkade som om regeringen inte skulle kunna avlysa sekretessen med tanke på den föreskrivna 50-årsperioden innan frisläppande kan ske. Det är emellertid så att regeringen har möjlighet att ge dispens från = sekretessbeläggningen. Den har ju upphävts flera gånger tidigare. Frågan behandlas i Malmgrens grundlagskommentar på s. B 190. Man kan alltså göra detta om man så finner för gott. Forskare har fått ta del av hemligstämplade akter ur UD:s arkiv. När t.ex. forskare på 1950-talet fick ta del av handlingar, som berörde första världskrigets historia, hade de fått dispens från sekretesslagen. Sekretessbeläggningen av de nu aktuella handlingarna kan knappast längre fylla något politiskt behov. Regeringen har ju under mellanliggande år förskaffat sig ett nog så kordialt förhållande till vår väldiga och våldsamma granne i Öster, och de baltiska staterna har tyvärr ingen talan längre. Vad är det egentligen som gör att man inte ger dispens i det här ärendet?
Herr talman! Jag vill besvära en gång till uteslutande för att rätta till ett missförstånd, som jag själv kanske bär skulden till. Vi slöt inget avtal med segermakterna. Det avtal som jag hänvisade till var ett avtal ingånget av de fyra segermakterna. Den rättsliga grunden för den socialdemokratiska regeringens beslut var vårt eget lands regerings beslut den 15 juni, då det resonemang som fördes av de fyra lämnades utan erinran. Såvitt jag vet, har Sverige alltså icke ingått något avtal. Om mitt sätt att formulera saken gav det intrycket, så vill jag rätta till det.
Herr talman! Statsministern påpekade så riktigt för en stund sedan att få länder har tillämpat asylrätten så generöst som vi har gjort här i Sverige. Men det är ju därför man måste ställa frågan: Varför släppte vi på den tiden på våra givna regler? Som statsministern nyss framhöll fanns det inget avtal mellan Sverige och segermakterna. Det var således segermakterna som hade föreskrivit att personal tillhörande olika krigsmakter skulle sändas hem igen till respektive hemländer. Emellertid måste man väl fråga sig: Vad är hemland för en människa, om den nation hon tillhör blivit utplånad? Vad är hemland för en person som har stridit mot bägge i kriget deltagande parter — både tyskar och ryssar? | Statsministern talade om det ursprungliga beslutet, som den svenska regeringen fattade i juni 1945. Då talades det bara om tysk militär, men ryssarna krävde utlämning även av personer »tillhörande dessa kategorier som varit under tysk kontroll». Vad menas med personer som varit under tysk kontroll? Jo, givetvis även sådana personer som mot sin vilja blivit tvingade att delta i ett krig som de inte velat vara med om. Vi vet dessutom att många av dem som lämnades ut var minderåriga pojkar som, om de varit svenskar, hade omhändertagits av barnavårdsmyndigheterna. Vi utlämnade 16-åriga pojkar, som egentligen inte alls skulle falla under några utlämningslagar. Statsministern var också inne på frågan om asylrätt i samband med att olika makter kommer överens om hur det skall förfaras efter ett krig. Jag vill erinra om hur det gick till efter kriget 1914—1918. Då bestämde segermakterna att kejsar Wilhelm skulle utlämnas och ställas till ansvar inför en särskilt konstituerad domstol, sammansatt av representanter för de fem segrande stormakterna, för brott mot den internationella moralen och traktaternas helgd. Förre utrikesminister Undén har i en uppsats behandlat dessa händelser och skrivit att den holländska regeringen avslog segermakternas anhållan, enär regeringen icke vore signatär av fredsfördraget och icke kunde erkänna någon internationell förpliktelse att ansluta sig till den politiska akt på vilken makterna grundade sin framställning. Hollands lagar och nationella traditioner medgåve icke regeringen att vägra exkejsaren en förmån som sedan gammalt kommit politiska flyktingar till del, vilka i Holland sökt en fristad. Jag betraktar detta i skenet av vad som hände i Sverige. Här var det människor vilka hört talas om Sverige som ett frihetsland och som ett fredligt land och vilka sökte asylrätt här. Men vi utlämnade dem! Vi var absolut inte tvungna att göra det. Det finns ingen folkrättslig förpliktelse att utlämna människor och det finns — det betonar jag — absolut ingen rättslig skyldighet att göra en sådan sak. Nu sade statsministern, att eftersom samlingsregeringen en gång hade fattat ett sådant beslut, var den efterföljande socialdemokratiska regeringen tvungen att verkställa beslutet. Så fattar jag det. Men, herr statsminister, om man upptäcker att en sak är fel, så behöver man väl inte fortsätta på den felaktiga vägen. Hade det funnits god vilja, hade detta olycksaliga beslut kanske inte fattats. Som jag sagt förut förmodar jag att man kanske var tvungen att göra det; annars skulle man absolut inte ha handlat på detta sätt. Statsministern talar många gånger om att allting redan är offentligt. Det står i riksdagens protokoll, säger statsministern. När jag läser i riksdagens protokoll från den tiden, finner jag att talare efter talare i klandrande ton frågar: Varför har vi inte i riksdagen fått veta denna affärs verkliga art och varför har den inte i hela sin omfattning delgivits i första hand riksdagen och i andra hand även offentligheten? Det var nog så på den tiden, herr statsminister, att det var mycket sekretess och smussel när dessa frågor skulle avgöras. I ett av de dokument som jag har letat fram står det att det vid den tiden i ryska fängelser skulle finnas svenska medborgare vilka man — som det står i papperen — använde för att pressa Sverige med. Vågar jag fråga herr statsministern om det finns någon grund för talet om att det fanns svenskar i ryska fängelser på den tiden och att de användes i baltaffären att pressa Sverige med? Vågar jag också fråga om en av de fångarna var Raoul Wallenberg?
Herr talman! Jag har lämnat en redogörelse för de motiv som låg bakom regeringens handlande både den 15 juni, då det var en samlingsregering som fattade beslutet, och senare på hösten när den socialdemokratiska regeringen fick fatta, jag försäkrar, det tunga beslutet att verkställa samlingsregeringens beslut. Jag hade till en början en del att göra med dessa ting, eftersom jag då var ett slags polisminister — vid det definitiva utlämningsbeslutet var jag ecklesiastikminister. Men såvitt den dåvarande ecklesiastikministern och den förutvarande polisministern kan erinra sig, förekom ingen form av sådan utpressning som skulle ha påverkat regeringens ställningstagande. Vårt obehagliga ställningstagande gällde å ena sidan respekten för ett redan fattat beslut och å andra sidan ett risktagande för de enskilda människor det var fråga om. Det var, såvitt jag kände till, icke betingat av något som. helst hot mot enskilda svenska medborgare.

Herr talman! Eftersom statsministern har varit angelägen att ge oss alla förklaringar som i nuläget är möjliga att få, vill jag efter att lyssnat till debatten ställa en kompletterande fråga. Statsministern talar om att samlingsre geringen biträdde det här avtalet och att den kommande socialdemokratiska regeringen kände sig bunden av detta. Så långt är jag med. Men här kommer min fråga in i bilden. Det viktiga i sammanhanget förefaller mig vara, när och i vilken regering man tog ställning till vilka balter som skulle betraktas som desertörer och vilka som var flyktingar med asylrätt.
Herr talman! Det är naturligtvis en mycket väsentlig fråga. Det är nämligen uppenbart att varje balt som kunde styrka att han på grund av politiska skäl var flykting skulle stanna, oberoende av vilka hot som uttalades — hot som jag inte känner till. Jag kan inte i detalj redogöra för hur det gick till, men det skedde en undersökning, där man individuellt prövade varje särskilt fall. Mitt minne är emellertid inte absolut pålitligt härvidlag — jag skötte då som sagt ecklesiastikdepartementet och jag kan inte erinra mig precis hur det gick till. Uppenbart är att det är en viktig del av frågan som fröken Ljungberg tog upp här, och det är också uppenbart att det var den socialdemokratiska regeringen som gjorde gallringen.
Herr talman! Eftersom herr statsministern inte kan svara på fröken Ljungbergs fråga tillåter jag mig att göra det. Det förhöll sig så, att det inte skedde någon grundligare undersökning av vilka som var militärer, flyktingar etc. Läser man i gamla riksdagsprotokoll finner man att dåvarande utrikesministern säger att det var omöjligt att göra en gallring med den stora flyktingström som kommit till Sverige. Jag kan inte hitta citatet här med en gång, men han säger ungefär så här: Vi hade bara att följa givna avtal. Hur skulle det se ut om vi skulle kontrollera varje enskilt fall?